Fru talman! Det är en ofta återkommande situation i denna riksdag att man begär besked som det inte går att lämna. Vi har gett generaltullstyrelsen i uppdrag att utforma avgifter utifrån vissa principer. Jag kan inte stå här i riksdagen och säga hur generaltullstyrelsen skall utföra sitt arbete. Någon ordning får det vara även i den statliga verksamheten.
Fru talman! Får jag då fråga finansministern: När kommer de människor som i första hand drabbas och de myndigheter och institutioner som berörs att få besked?
Fru talman! I god tid innan några avgifter införs.
Fru talman! Vilken tidrymd avser finansministern med uttrycket ”i god tid”?

Fru talman! Pär Granstedt har frågat justitieministern om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att göra det möjligt att, utan att erlägga fordonsskatt, tillfälligt bogsera avställd bil, förutsatt att säkerhetsmässiga krav är uppfyllda och försäkring tecknad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Till regeringen har tidigare i skrivelser bl.a. från Svenska åkeriförbundet framförts önskemål om åtgärder av det slag Pär Granstedt efterlyser. Skrivelserna har överlämnats till vägtrafikskatteutredningen för övervägande. Enligt vad jag inhämtat kommer utredningen att behandla skrivelserna i sitt nästa betänkande, som skall avlämnas under innevarande år. Med hänsyn till utredningens pågående arbete härmed är jag för närvarande inte beredd att vidta några åtgärder av det slag som Pär Granstedt frågat om.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

Det byråkratiska krånglet består till stor del av sådana här små detaljregler. I detta fall är det alltså så att om man skall bogsera en avställd bil, som man kanske har renoverat, t.ex. till besiktning eller en verkstad, måste man för en bogsering på några hundra meter eller någon kilometer erlägga fordonsskatt för en hel månad. Det hela är naturligtvis fånigt och onödigt, och det är svårt att motivera. Nu säger finansministern i svaret att denna fråga överlämnats till vägtrafikskatteutredningen och att denna överväger frågan. Det tycker jag är bra. Jag förutsätter att denna utredning kommer till den kloka slutsatsen att den här regeln skall undanröjas, så att man inte skall behöva betala fordonsskatt för en månad för att under en kort tidrymd få bogsera en bil. Frågan är bara: Måste verkligen en sådan här liten detaljfråga genomgå hela den beredningsprocess som det här blir fråga om? Vägtrafikskatteutredningen kommer att lägga fram sitt betänkande innan året är slut. Det betänkandet kommer säkerligen att skickas ut på remiss till ett antal instanser. Sedan skall remissvaren sammanställas i en diger lunta. Så småningom kommer en proposition till riksdagen. Till sist kan kanske riksdagen fatta ett beslut. Är det här en så komplicerad fråga att den måste genomgå hela den här processen? Skulle inte regeringen i stället kunna ta ett raskt initiativ och föreslå riksdagen att reglerna ändras, så att man inte behöver erlägga den här skatten för en enkel bogsering? Jag vill alltså fråga finansministern: Har vi inte här valt en litet väl byråkratisk tågordning för att undanröja en onödigt byråkratisk regel?
Fru talman! Gunnar Hökmark har — med hänvisning till att riksskatteverket i rapporten ADB och företagsgranskning lagt fram förslag som innebär en ökad användning av personnummer och att personregister skall inrättas och föras med hänsyn till myndigheters möjlighet till kontroll — frågat justitieministern om han avser att medverka till sådana lagändringar som riksskatteverket föreslår. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen har tagit ställning till riksskatteverkets rapport i en lagrådsremiss som nyligen har överlämnats till lagrådet för yttrande. De förslag till lagändringar som Gunnar Hökmark tar upp i sin fråga har därvid avvisats.

Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Jag tycker det är klokt att regeringen har avvisat de två saker som jag frågade om. Det finns dock anledning att göra en reflexion. Just förslaget om en utsträckt personnummeranvändning och en förändring av datalagen kommer att bli de frågor där det bildas opinion och som kommer att diskuteras i detta sammanhang. Samtidigt, liksom i smyg, föreslår regeringen en förändring av taxeringslagen som innebär att taxeringsmyndigheter hos vem som helst, utan misstanke och utan att man egentligen ens vill undersöka någon särskild person, kan kontrollera vissa personer och vissa företags olika typer av register. I praktiken leder detta till att en misstänkt mördare får bättre rättsskydd än en icke misstänkt deklarant. Taxeringsrevisionen tillåts bryta mot såväl banksekretess och advokatsekretess som tystnadsplikt. Nu är det inte detta jag ställt min fråga om. Men den här utvecklingen att regeringen backar från olika myndighetsförslag inom de områden där det bildas opinion men går framåt i frågor där det är litet mera tyst får mig att ställa en fråga, som givetvis finansministern inte behöver svara på — man behöver inte sitta länge här i kammaren för att inse att det inte är mycket han behöver svara på. Är det så att frågor om förändring av datalagen, som rimligtvis ligger under justitiedepartementet, och om förändring av personnummeranvändning, som utreds av en kommitté inom justitiedepartementet, lämnas över till finansministern på grund av att denna regering ser integritetsfrågan mer som en fråga om fiskal indrivningsmetodik än en fråga om hänsyn till den enskildes rätt till integritet? Det är en fråga som man inte kan ha stora förhoppningar om att finansministern skall svara på. Det är ändå en intressant fråga för svenska folket, för om integritetsfrågan mera är en fråga om finansministerns vilja att driva in skatter, då sitter integriteten löst i det svenska samhället.
Fru talman! Jag vet inte om det står klart för Gunnar Hökmark att jag tillhör en regering som utformar en politik — inte många slags politik som det var på den tid då Gunnar Hökmarks anfäder i moderata samlingspartiet härjade, utan en politik. Det gäller även beträffande integritetspolitiken. Jag vill hävda att jag har precis lika stor anledning att ta hänsyn till att den personliga integriteten upprätthålls inom skattelagstiftningen som justitieministern har att göra det inom dataområdet specifikt, eller på något annat område. Så jag avvisar den något olustiga antydan som låg i Gunnar Hökmarks reflexion.
Fru talman! Jag är inte lika imponerad av regeringens agerande som Kjell-Olof Feldt är. Saken är nämligen den att man för olika typer av politik. Man säger sig vilja ta hänsyn till de enskilda människornas integritet, men i själva verket genomför man förslag som på ett ingripande sätt tar nya steg mot kontrollsamhället.

Fru talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig vilka skäl som ligger bakom regeringens ställningstagande att begrava planerna på ett nordiskt TV samarbete. Nils G. Åsling har frågat mig om jag är beredd att, mot bakgrund av de förda förhandlingarna för kostnadsfördelningen för det s.k. Tele-X projektet, redovisa förhandlingsläget. Då båda frågorna avser samma sak har jag valt att besvara dem samtidigt. Sedan september 1984 har mellan Island, Finland, Norge och Sverige under Nordiska ministerrådet i sammansättningen industri-, kommunikationsoch kulturministrarna pågått överläggningar med sikte på att förbereda ett beslut av Nordiska ministerrådet om ett nordiskt radiooch TV samarbete via satellit samt formerna för detta. Danmark har deltagit som observatör. Överläggningarna tog sin utgångspunkt i resultaten från den s.k. studiefasens arbete som ministerrådet under tiden april 1982-augusti 1984 genomförde såsom ett led i utvecklingen av ett nordiskt radiooch TV samt telesamarbete via satellit. Överläggningarna har sedan mitten av december 1984 avsett en användning av Tele-X-satelliten för en försöksverksamhet med radiooch TV samarbete under minst tre år. Överläggningarna fördes med sikte på att nå fram till en överenskommelse som skulle kunna presenteras för Nordiska rådets session den 4-8 mars 1985. I övervägandena om programsamarbetet har samstämmighet uppnåtts. Kort innebär den att samarbetet skall ske i två sammansatta TV-kanaler med program, i första hand egenproduktion, från de medverkande ländernas nationella rundradioföretag. Vidare har samstämmighet uppnåtts i fråga om de juridiska principer som skall ligga till grund för samarbetet, vilka kostnader som skall täckas nordiskt samt hur fördelningen av dessa skall ske. Därvid har förutsatts att resp. lands andel i de samlade bruttonationalinkomsterna skall ligga till grund. En väsentlig del av kostnaderna utgör ersättningen för användning av TV-kapaciteten i Tele-X-satelliten. Från svensk sida har anförts att ersättningen för Tele-X bör fastställas utifrån ett lågt sjävkostnadspris som bl.a. beaktar vad motsvarande distributionskapacitet kan beräknas kosta på marknaden i övrigt. Vidare har en svensk utgångspunkt varit att ersättningen vid den inledande försöksperiodens slut bör ligga på en nivå som är rimlig med hänsyn till kostnaderna för ett satellitsystem för permanent samarbete. Det var inte möjligt att uppnå enighet med övriga länder om dessa principer och en åtföljande ersättningsnivå före Nordiska rådets session, varför förhandlingarna gick in i ett dödläge. Förutsättningarna för att nå en uppgörelse med de övriga länderna bedömdes i det läget som ytterst begränsade. Regeringen har emellertid inte begravt tankarna på ett nordiskt TV samarbete via Tele-X utan har förklarat sig beredd att fortsätta överläggningarna inom Ministerrådet. Nordiska rådet har vid årets session uttalat att regeringarna skall återuppta förhandlingarna med sikte på en överenskommelse till den 15 maj i år. Sammanfattningsvis bör det alltså enligt min bedömning finnas möjligheter att uppnå en lösning, förutsatt att de principer för prissättningen på Tele-X-satellitens TV-kapacitet som Sverige redovisat tillgodoses i rimlig utsträckning.

Fru talman! Jag tackar kulturministern för svaret. ”Det är kulturpolitiskt eländigt, men nu har vi definitivt begravt tankarna på nordiskt TV-samarbete i Nordsat eller Tele-X-projektet”. Så uttalade sig kulturministern efter det nordiska kulturministermötet den 20 februari. Det är klart att ett sådant uttalande väcker uppmärksamhet, särskilt hos den som under många år själv har varit med om att driva tanken på ett utbyggt nordiskt TV-samarbete. Enligt en annan tidning sade Bengt Göransson: ”Tankarna på nordiskt TV-samarbete, Nordsat eller Tele-X har kollapsat och begravts.” Det var mot bakgrund av dessa ganska uppseendeväckande uttalanden som jag ställde frågan till kulturministern om skälen till ett sådant ställningstagande. Jag tackar nu för ett utförligt svar. Det har redovisats både hur förhandlingarna har förts och på vilka punkter man har nått resultat. Sedan jag ställde min fråga har Nordiska rådet haft sin session i Reykjavik, där denna punkt blev föremål för en ganska intensiv debatt och där Sverige också utsattes för hårdhänt kritik från de andra ländernas sida. Jag noterade att en tidning återgav ett yttrande från statsministern, där han ryckte ut till försvar och sade: ”Det finns ingen anledning att superdramatisera vad som skett. Bengt Göransson var uppriktigt ledsen när förhandlingarna sprack senast, men han har ju inte varit med så länge i det nordiska samarbetet. I det nordiska samarbetet är sista ordet aldrig sagt.” Det är nog väl det. Vid Nordiska rådet gavs det ett mycket klart uppdrag till de nordiska ländernas regeringar om fortsatta förhandlingar. Enligt min mening är det viktigt att alla goda krafter då försöker samarbeta för att åstadkomma ett sådant läge att förhandlingar kan återupptas och dödläget brytas. Jag kan alltså inte finna någon anledning att rikta någon ytterligare kritik mot Bengt Göransson. Det tycker jag inte vore på sin plats nu. I stället vill jag önska honom och den svenska regeringen framgång i det fortsatta förhandlingsarbetet. Det är utomordentligt viktigt att kunna skapa nordisk samverkan på ett område där konkurrens från de kontinentala satelliterna snart kommer att göra sig gällande. Även om det är riktigt att det alltid har varit svårt att nå överenskommelser i det nordiska samarbetet, är det viktigt att vi aldrig ger tappt. Med utnyttjande av inte minst informella kontakter med andra partier och de andra nordiska länderna borde det finnas möjligheter att till sist föra denna gemensamma angelägenhet till ett lyckligt slut.

Fru talman! Jag ber också att få tacka statsrådet Bengt Göransson för svaret på min fråga. Min fråga dikterades också av oro över Tele-X projektets framtid, eftersom kommentarerna om de strandade förhandlingarna gav sken av att en uppgörelse mellan Finland och Norge inte skulle vara möjlig att uppnå. Under den tid som gått sedan jag ställde min fråga har den svenska positionen nyanserats genom skilda uttalanden vid Nordiska rådets plenarsammanträde i Reykjavik förra veckan. Jag noterar bl.a., enligt det nu föreliggande debattprotokollet, att statsminister Palme klart deklarerade att den svenska regeringen hade en vilja att gå vidare och föra förhandlingarna till ett positivt resultat. Min oro är måhända speciellt betingad av att jag var initiativtagare till en inbjudan som 1980 utfärdades till våra nordiska grannländer att delta i Tele-X-samarbetet. Anledningen därtill var den industripolitiska bedömningen att satellittekniken representerar en dynamisk teknikgren som Sverige liksom våra nordiska grannländer har all anledning att utveckla. Det handlar om högteknologi och elektronik av stor betydelse för allmän teknisk och industriell utveckling. Jag mötte under de inledande diskussionerna år 1980 och 1981 motsvarande inställning hos ansvariga politiker i övriga nordiska länder. När jag läser debattprotokollet från nordiska rådet och bl.a. tar del av finländaren Pär Stenbäcks inlägg, reagerar jag därför. Enligt honom satsade Sverige på Tele-X och ställde ett ultimatum till övriga nordiska länder. Så var detinte alls. Vi satsade på Tele-X och inbjöd våra nordiska grannar att delta i det tekniska utvecklingsarbetet och i det kulturella samarbetet, och vi fann ett starkt gensvar, såväl bland politiker som bland kulturarbetare och industriella företrädare. Förhandlingarna kom, inte minst med industrins tillskyndan, att röra sig om den arbetsfördelning som ligger bakom Tele-X projektet. Där visade det sig att intresset i det preliminära skedet var stort både i Norge och i Finland. Jag vill ha detta sagt nu, eftersom det nu när den svenska regeringen är beredd att gå vidare i förhandlingarna, finns anledning att betona att Tele-X redan från början var ett gemensamt nordiskt projekt. Det gäller såväl den industripolitiska som den kulturpolitiska delen av projektet. Det bör finnas goda förutsättningar för samförstånd, i synnerhet med beaktande av projektets historia. Jag vill också, i likhet med Jan-Erik Wikström, önska statsrådet lycka till i de fortsatta förhandlingarna.

Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse den samstämmighet som här redovisas när det gäller synen på Tele-X-projektet och ett gemensamt nordiskt TV-samarbete. När förhandlingarna avstannade den 20 februari uttalade jag en djup och uppriktig besvikelse över det. Jag gjorde det mot bakgrund av ett starkt personligt engagemang för det nordiska TV-samarbetet. Jag noterar med särskild tillfredsställelse att Jan-Erik Wikström på denna punkt instämmer i den bedömningen och välvilligt söker urskulda min uttalade besvikelse med att hänvisa till ett hårdraget yttrande om min bristande erfarenhet av det nordiska samarbetets komplikationer. Jan-Erik Wikström distanserar sig därmed välgörande från sin partiledare, som vid Nordiska rådets möte i Reykjavik mycket häftigt attackerade mig för att jag genom en negativ inställning närmast skulle ha sökt torpedera samarbetet. Att Bengt Westerberg i det sammanhanget måste stödja sig på felaktiga uppgifter gjorde inte situationen bättre.

Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden är att vi under de borgerliga regeringsåren fick utstå en ganska omfattande kritik för att bostadsbyggandet låg på en alltför låg nivå. I de debatter som föregick maktskiftet återkom socialdemokraterna gång på gång till frågan: Varför byggs det inte mer? Vi ligger på en alltför låg nivå, menade socialdemokraterna. I debatten i kammaren den 21 april 1982 hävdades att socialdemokraterna med sin politik skulle vända trenden och åter få i gång byggandet. Den 28 oktober 1982 sade Oskar Lindkvist, socialdemokraternas talesman i bostadsutskottet, att en försiktig ökning av bostadsbyggandet skulle komma till stånd. Det var hans inställning och mål i denna fråga. Från socialdemokratiskt håll hade man tidigare reservationsvis angett olika metoder för att få upp byggandet. Dessa metoder infördes sedan, men resultatet har blivit att byggandet har minskat. Från 1982 till 1984 har antalet påbörjade lägenheter minskat med ungefär 9 000. Det tycker vi är allvarligt — inte mot bakgrund av att det möjligen är angeläget att bostadsbyggandet har samma volym som förr om åren, utan mot bakgrund av vad socialdemokraterna tidigare har sagt. Det socialdemokraterna utlovade före valet stämmer alls inte överens med det som de i regeringsställning har genomfört. Vi ser återigen exempel på ett område där socialdemokraterna har svikit de löften som gavs före valet. I svaret jag har fått har bostadsministern inte angivit någon siffra för vad som kommer att byggas framöver. Han har ingen uppfattning om detta. Det tycker jag är beklagligt. Att bostadsbyggandet kommer att minska ytterligare kan vi vara ganska säkra på. Enligt bostadsstyrelsen kan vi utgå från att ungefär 30 000 lägenheter kan komma att byggas. Det innebär alltså en fortsatt minskning i förhållande till nuvarande läge. Bostadsministern hävdar att nyproduktionen minskar därför att ombyggnadsoch underhållsverksamheten ökar så kraftigt. Det är visserligen sant, men att den verksamheten skulle öka kan inte ha varit någon nyhet för bostadsministern när han tillträdde. Det var inte heller den inställningen som kom till uttryck i reservationerna. Inget svar har lämnats på frågan om hur mycket som kommer att byggas. Jag kan förstå att det är för att inte bli utsatt för ytterligare kritik för svikna löften som bostadsministern har utelämnat det. Bostadsministern hävdar också att byggproduktionen ligger på oförändrad nivå, räknat i fasta priser. Men detta är egentligen bara en bekräftelse på att byggkostnaderna fortsätter att öka, inte ett mått på det faktiska byggandet.

Fru talman! Vad jag efterlyste svar på — och jag gör det återigen — var följande: Vart har den ökning av bostadsbyggandet som socialdemokraterna utlovade före valet tagit vägen? Man sade inte att den totala omslutningen i fasta priser skulle vara ungefär oförändrad, utan man avsåg att nyproduktionen skulle öka. I en reservation i april 1982 gav socialdemokraterna olika förslag som skulle leda till ökad nyproduktion — det var temporära hyresrabatter, uthyresgaranti och annat. Vi har fått allt detta. Trots det har bostadsbyggandet minskat när det gäller nyproduktion. Omoch tillbyggnadsverksamheten har ökat — det är oomtvistat. Att ange volymen i fasta priser är inte någon bra metod. Det bekräftar bara att kostnaderna för vårt byggande ökar fortare än vad som är acceptabelt. Byggkostnadsutvecklingen är så allvarlig att en särskild arbetsgrupp nu sysslar med det problemet — det känner jag väl till. Det argumentet är inte särskilt användbart. Jag vill återigen fråga: Varför lovade man att öka byggandet, när det inte var möjligt att göra det?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

— Sedan räknade Oskar Lindkvist upp en rad åtgärder som jag nyss nämnde för att få upp produktionen. Han angav 39 000 lägenheter, och det var nyproduktion. Det är mot den bakgrunden jag har ställt mina frågor.

Fru talman! 1982 års byggande baserades på en borgerlig politik. Socialdemokraterna hade då inte lyckats påverka den. Därför är argumentet kanske något svagt. Det är senare som den kraftiga nedgången skett, och nedgången fortsätter. Jag har inte frågat huruvida bostadsbyggandet skall vara av större eller mindre omfattning, utan vad jag vänder mig emot är att bostadsministern och socialdemokraterna över huvud taget tidigare kritiserat den ringa omfattningen av byggandet och föreslagit åtgärder för att öka det, men sedan i regeringsställning inte förmått leva upp till sina löften. Det är den divergensen vi bör notera.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har, med anledning av inbjudan till Sverige av Irans vice utrikesminister Kazempour Ardabili, frågat mig vad anledningen till inbjudan är samt vad som har diskuterats vid de överläggningar som ägt rum. Kazempour Ardabili är vice minister med ansvar för ekonomiska och internationella frågor i det iranska utrikesministeriet. Statssekreterare Carl Johan Åberg besökte på iransk inbjudan i maj 1983 Teheran i spetsen för en svensk näringslivsdelegation, som företrädde svenska exportintressen, bl.a. inom sektorerna transport, jordbruk, stål, telekommunikationer, kraftöverföring samt byggnadsoch anläggningsverksamhet. Han inbjöd därvid Ardabili till ett svarsbesök i Sverige, vilket nu kom till stånd. Vid de samtal som ägt rum mellan å ena sidan den iranska delegationen och å andra sidan den svenska delegationen, ledd av statssekreterare Åberg, har diskuterats bilaterala handelsfrågor rörande såväl svenska exportmöjligheter som frågan om svenska företags oljeköp.
Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min fråga. När en minister från ett annat land besöker Sverige brukar praxis vara att pressen och därmed allmänheten informeras om besökets syfte och karaktär. Oftast brukar ett program presenteras där studiebesök, samtal och överläggningar redovisas utförligt. I februari besökte Irans vice utrikesminister Sverige. Inga uppgifter lämnades ut i förväg om besöket. Ansvariga på UD:s pressrum visste inte besked. Den politiska avdelningen svävade på målet. Det var mot denna bakgrund jag frågade vad anledningen var till att den svenska regeringen inbjudit denne man och vad som diskuterades vid överläggningarna. Det framgår av svaret att statssekreterare Åberg och en näringslivsdelegation samtalat om handelsfrågor. Därutöver skulle jag vilja fråga: Varför hölls besöket så hemligt? Träffade denne vice utrikesminister något svenskt statsråd vid sitt besök? Diskuterades därvid också frågan om utbildning vid svenska universitet av Khomeini-trogna studenter, alltså den fråga som vi diskuterade i oktober i fjol?
Herr talman! Jan-Erik Wikströms intresse för våra pressrutiner är fascinerande. Men det är på det sättet, Jan-Erik Wikström, att min informationssekreterare i precis vanlig ordning skickade ut ett pressmeddelande till offentlig press om Ardabilis besök, på samma sätt som vi alltid brukar göra. Så det är ingenting konstigt med det. Dessutom höll Ardabili en presskonferens i Stockholm när han var här. Det är ingenting konstigt med det heller. På den punkten kan jag alltså lugna Jan-Erik Wikström: besöket har inte hemlighållits utan offentliggjordes i vanlig ordning av mitt departement. Sedan frågar Jan-Erik Wikström vilka personer Ardabili träffade utöver statssekreterare Åberg som ledde handelssamtalen. Han träffade bl.a. mig vid ett kort artighetsbesök. Han träffade industriministern, och han träffade statsministern för diskussion om Iran-Irak-kriget. Vidare träffade han näringslivsrepresentanter från bl.a. ASEA, Biva Pack, Saab-Scania, SKF Steel, Svenska Petroleum, Sukab, Volvo, OK, Elof Hansson, Sala International, Gothia, Sweco, Alfa-Laval, Electrolux och Ericsson. Det var alltså ett fullständigt normalt handelsbesök.
Herr talman! Så där värst normalt var det inte. Varför var det så att företrädare för UD:s pressavdelning och flera andra, även statsrådet Hellström närstående handläggare, bl.a. sade att man måste återförsäkra sig uppåt för att våga lämna ut några uppgifter om besöket? Någon annan anförde att det var av säkerhetsskäl som man hemlighöll programmet. Det är lätt att efteråt komma och säga att det rådde fullständig öppenhet. När pressen begärde uppgifter var det minsann inte så lätt att få ut några uppgifter. Det hade naturligtvis också varit intressant att i svaret ha fått de uppgifter som nu gavs i det kompletterande svaret. En rad svenska ministrar satte sig alltså ned och diskuterade med denne ledande företrädare för Khomeiniregimen om både politiska frågor och annat. Till sist: Jag ställde också frågan om utbildning vid svenska universitet av Khomeini-trogna studenter diskuterades vid detta besök.
Nr 98 Herr talman! Nej, utbildning av iranska tandläkare vid svenska universitet Det är väl inte så konstigt om man inte får besked när man vänder sig till UD:s pressrum, eftersom det över huvud taget inte är UD:s pressrum som Om regeringsöverger ut pressmeddelanden när min avdelning har ansvaret för besöken. läggningar med Rutinen är alltid den ar det är min Info rmationssekreterare Bm er uti; frans vice utrikes: pressmeddelanden och inte UD:s pressrum. Så har det alltid varit. Minister Vi har ingalunda någon praxis att i förväg dela ut detaljprogram i samband med besök. På den punkten har Jan-Erik Wikström helt enkelt fel. Däremot offentliggör vi givetvis besöken.
Herr talman! Det torde nog vara så, att nästan alla har fått ett intryck av att man var mån om att hålla tyst om det här besöket. Jag kan väl förstå skälen till detta.
Herr talman! Att offentliggöra ett besök är ju inte precis att hålla tyst med det, Jan-Erik Wikström.
Herr talman! Det är kanske onödigt att jag skall behöva stå och läsa upp vad enskilda journalister har skrivit om de samtal som fördes med UD. Jag förstår mycket väl att mani varje fall i förväg tyckte det var litet onödigt att redovisa besöket av denne Khomeini-regimens företrädare. Jag skulle för min del ha ganska dåligt samvete över huvud taget för besöket.
Herr talman! Jan-Erik Wikström får väl överlägga med sitt eget samvete. Han tillhörde ju själv en regering som så sent som 1982 eftersträvade normala handelsförbindelser med Irans regering. Han deltog själv så sent som 1982 i regeringsbeslut i avsikt att främja Sveriges handel med Iran. Det tycker jag var riktigt gjort, men har han nu en annan uppfattning förstår jag att han vill överlägga med sitt samvete.
Herr talman! Det är möjligt att det gjordes någon felbedömning av någon av de regeringar jag tillhörde — det vill jag inte alls utesluta. Men sedan dess har det pågått en lång debatt om detta, och det som förvånar mig är att Mats Hellström liksom bara viftar bort problemet. Han tycker det är fullständigt naturligt att sitta och förhandla med en företrädare för en av de blodigaste regimer som finns. Det var en fullständigt naturlig fråga, det är inte mitt samvete det gäller. Jag tycker Mats Hellström har anledning att fundera över om det aldrig finns någon moralisk dimension i de frågor han sysslar med.
Herr talman! Skälet till att jag tog upp samvetsfrågan var att det borde röra sig i herr Wikströms huvud vid det här laget, eftersom han själv deltog i en regering som, för att svara på hans fråga, just eftersträvade vanliga handelsrelationer med Iran. Det gör vi också. Detta besök har genomförts på det sätt det vanligen brukas vid sådana handelsbesök, och även offentliggjorts.

Herr talman! Eftersom Mats Hellström så gärna vill föra den här debatten på det personliga planet vill jag ställa en rak fråga: Känns det inte på något sätt underligt att sitta och diskutera med en ledande företrädare för Khomeini-regimen, när Mats Hellström vet hur den på löpande band avrättar människor med annan tro, människor med annan livsåskådning och homosexuella? Det är en av de värsta förtryckarregimer som finns. Man kan inte två sina händer hur lättvindigt som helst!
Herr talman! Jan-Erik Wikström har just tvått sina. Vi har fört en debatt förut här i kammaren om våra förhållanden till Iran. Nu vidgar Jan-Erik Wikström frågan utöver den han ställde. Jag vill upprepa helt kort vad jag har sagt i en längre debatt. Jag menar att det absolut vore fel väg för Sverige att bidra till att isolera Iran i det här läget.

Herr talman! Margé Ingvardsson har frågat statsrådet Gradin om det överensstämmer med regeringens intentioner i vad gäller kvinnoforskningen att arbetet vid Forum för kvinnoforskning vid universitetet i Stockholm reduceras till förmån för en halv docentur i jämställdhetsforskning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt UHÄ:s anvisningar skall medlen användas för att vid universiteten stödja uppbyggnaden av en tvärvetenskaplig basorganisation för jämställdhetsoch kvinnoforskning. En stor del av dessa medel har använts för seminarier och kontaktskapande verksamhet vid de forum för jämställdhets forskning som i något olika former etablerats vid universiteten. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i Stockholm har diskuterat ett förslag att omfördela medlen för jämställdhetsforskning. Förslaget syftar till att möjliggöra inrättande av en halv docenttjänst i jämställdhetsforskning vid någon av de samhällsvetenskapliga institutionerna. Det ankommer på berörda högskolemyndigheter att fördela dessa medel enligt UHÄ:s anvisningar. Jag har fullt förtroende för myndigheterna i detta avseende.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

Man har inrättat en halv forskarassistenttjänst och en halv byråsekreterartjänst. Dessa personer svarar för den kunskapsuppbyggande och forskningsinformativa verksamheten. De ordnar seminarier, medlemsmöten, konferenser och forskarkurser, och de bjuder in internationellt kända kvinnoforskare, köper in litteratur och prenumererar på viktiga tidskrifter. Allt detta förmedlar de vidare till de kvinnliga forskarna och medlemmarna vid universitetet. Det sker varje månad. De har också i en rapport belyst situationen för kvinnliga forskare vid Stockholms universitet. En bra kvinnoforskning är alltid utmanande, om det är en forskning som utgår från kvinnoperspektivet. Den är oerhört viktig för de kvinnliga forskarna och för den vetenskapliga världen. Kvinnoforskningen utgår ifrån helt andra värderingar än den traditionella forskningen. Den är alltid problemorienterad och kritisk, och den är oftast tvärvetenskaplig till sin karaktär. Detta har alltså Forum lyckats mycket bra med. Nu försvinner över hälften av de medel som Forum disponerat. Det är nämligen inte så som statsrådet sade, att fakultetsnämnden bara har diskuterat att omfördela medlen, utan man har i december beslutat att omfördela medlen, att ta pengar från Forums verksamhet och inrätta denna halva docentur. Jag anser att fakultetsnämnden på detta sätt inte visar någon respekt för Forums arbete. Utbildningsministern uttalar sitt förtroende för myndigheten när det gäller medelsfördelningen. Det kan väl vara bra, men i detta fall gäller följande. Tidigare, i proposition 1983/84:107, uttalade utbildningsministern att det under anslaget Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet kommer att beräknas medel för forskartjänster i jämställdhetsforskning. Utbildningsministern sade vidare: ”Medel bör härutöver — liksom hittills — även i fortsättningen utgå för jämställdhetsforskning vid universiteten från anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna, att fördelas till resp. forum/centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning.” Vad är det som gäller? Skall Forum få behålla sina medel och docenturen inrättas dessutom, eller skall docenturen inrättas på bekostnad av Forums arbete?
Herr talman! Man måste ju i allt beslutsfattande följa vissa regler, och i det här fallet är reglerna sådana att det är universitetet som beslutar om fördelningen av de medel som riksdagen har ställt till förfogande. Universiteten skall följa de anvisningar som UHÄ har utfärdat och som bygger på vad som anförts i propositionen och riksdagsbeslutet. Om så inte sker, och det skulle visa sig att det behövs nya beslut, utgår jag från att UHÄ återkommer till regeringen med ett förslag.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag tolkar det som att det i det här fallet är myndigheten som har fattat ett beslut som strider mot vad regeringen tidigare har uttalat, dvs. att man skall främja en kvinnoforskning vid universiteten som är uppbyggd såsom Forums verksamhet. Jag räknar med att Forum även i framtiden, för medel från UHÄ, kan fortsätta sitt oerhört viktiga arbete på kvinnoforskningens område.
Herr talman! Det var en något för snar slutsats. Jag yttrade mig i procedurfrågan. Jag lägger mig således inte i hur fördelningen av medel sker, så länge man följer proceduren.
Herr talman! Procedurenii det här fallet har varit att en myndighet har tagit pengar från en organisation för att inrätta en docenttjänst. Organisationen i fråga vill inte ha denna docenttjänst, eftersom det innebär att den övriga verksamheten slås sönder. Såvitt jag kan se strider handlingssättet i den här procedurfrågan mot vad regeringen tidigare har uttalat när det gäller kvinnoforskningen och stödet till denna. Jag tolkade utbildningsministerns svar som att också hon ansåg att det föreligger vissa skiljaktigheter mellan vad regeringen anser och hur fakultetsnämnden har handlat. Jag förväntade mig därför att regeringen skulle bevaka ärendet och se till att Forum fick sina pengar. Men detta var kanske en alltför snar slutsats.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att studerande, som antas till olika högskoleutbildningar, skall ha tillräckliga förkunskaper i svenska och engelska. krävas sådana förkunskaper som de studerande behöver för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Villkoren för särskild behörighet fastställs av den myndighet som fastställer utbildningsplanen, dvs. för det stora flertalet ,andes förkunska bl.a. principerna för behörighet till grundläggande högskoleutbildning. Utredningen skall redovisa sina förslag i höst. Enligt sina direktiv skall utredningen ta del av de studier som gjorts och de erfarenheter som finns av hur nuvarande behörighetsregler har tillämpats och vad denna tillämpning har inneburit för högskoleutbildningen, för de studerandes framgång i studierna och för rekryteringen till olika utbildningar. Jag har erfarit att tillträdesutredningen har fått del av bl.a. samma erfarenheter som Jörgen Ullenhag åberopar. Jag vet också att utredningen har konstaterat att nuvarande formulering av kraven på kunskaper i svenska och engelska för allmän behörighet i praktiken inte garanterar kunskaper på den nivå som ofta behövs för framgångsrika högskolestudier. Trots detta har högskolemyndigheterna förhållandevis sällan utnyttjat möjligheterna att för särskild behörighet kräva kunskaper i svenska eller engelska utöver vad som krävs för allmän behörighet. Jag räknar med att utredningen i sitt betänkande kommer att behandla frågan om förkunskaper i svenska och engelska från dessa utgångspunkter. Jag vill tillägga att jag för egen del självfallet anser det viktigt att de studerande i högskolan har goda förkunskaper i svenska samt även i engelska där detta är nödvändigt. Tillträdesutredningens förslag bör dock avvaktas, innan några åtgärder vidtas.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min interpellation. Vid utbildningsutskottets besök på Karolinska institutet den 20 februari i år framhölls från institutets ledning att den nuvarande situationen när det gäller förkunskaper i svenska och engelska för många studerande inom tandläkarutbildningen är helt oacceptabel. Efter besöket på Karolinska institutet har jag närmare studerat situationen vid tandläkarhögskolorna i landet, och jag håller med institutet i dess bedömning. Den nuvarande situationen är minst sagt djupt bekymmersam. I Stockholm är 52 platser av 60 inom tandläkarutbildningen besatta vårterminen 1985. 20 av platserna är besatta av studerande med utländsk examen. I Göteborg är 39 av 40 platser besatta. 14 studerande har en utländsk bakgrund. I Umeå är endast 32 av 45 platser besatta. 29 studerande kommer från andra länder, och tre är svenskar. Det är tyvärr uppenbart att många av de utländska studenterna har en helt otillräcklig kunskap både i svenska och i engelska. Det leder till att många 47 studieresultat blir dåliga och att antalet avbrott ligger på en mycket hög nivå. I Umeå har man tvingats gå så långt att man för utländska studerande har satt in stödundervisning i både engelska och svenska för att underlätta för dem i deras studier. Nyligen har en undersökning gjorts vid odontologiska kliniken vid Karolinska institutet i Stockholm beträffande antalet avbrott eller uppskov samt studieresultat för studerande som antogs till tandläkarutbildningen vårterminen 1984. Av undersökningen framgår bl.a. att 87 Jo av de svenska studenterna är godkända i 8-10 ämnen — man räknar med att studenterna skall klara 10 ämnen efter ungefär två terminers studier — medan bara 31 96 av de utländska studerandena uppfyller de uppställda kraven. Det innebär alltså att över två tredjedelar av de utländska studenterna inte har uppnått godkända resultat efter två terminers studier. Frekvensen avbrott eller uppskjutna studier är 27 90 för de utländska studenterna mot 6 90 för de svenska. Herr talman! Från folkpartiets sida har vi en mycket positiv inställning till att vi i Sverige utbildar för världen. Vi har också motionerat om detta i januariiår. Vi bör i Sverige kunna utbilda studenter från u-länderna till t.ex. tandläkare och läkare. Men självfallet måste vi se till att de utländska studenter som vi tar in på våra svenska utbildningar har sådana förkunskaper i svenska och engelska och också i övrigt att de klarar den utbildning som vi erbjuder dem. Det är egentligen ett ganska grymt system att välkomna studenter från andra länder till utbildningar som många av dem inte har en chans att klara. Lösningen får ju inte vara att kraven på studenterna sänks för att man på det sättet skall kunna få en större genomströmning. Utbildningsministern säger nu i sitt svar till mig att hon har fått del av samma erfarenheter som jag har fått. Det är bra, men jag tycker att hon är alldeles för passiv när det gäller vilka åtgärder som skall vidtas. I motsats till utbildningsministern tycker jag inte att det räcker med att bara avvakta tillträdesutredningens förslag innan några som helst åtgärder vidtas. Jag vill därför fråga utbildningsministern: När kommer tillträdesutredningens förslag att tidigast kunna få genomslag? Hur länge skall vi behöva vänta på åtgärder? Jag vill också fråga utbildningsministern om hon inte vid närmare eftertanke ändå kan gå med på att sätta in åtgärder tidigare än vid den tidpunkt då man eventuellt kan få ett resultat av vad tillträdesutredningen föreslår.

Herr talman! Jag delar helt och hållet den uppfattning om situationen som Jörgen Ullenhag har och som han beskriver den. Vi har nu stora problem särskilt i tandläkarutbildningen, framför allt i vad gäller möjligheterna för de elever som inte har svenska som modersmål att ta till sig utbildningen. Här kan man se hur snabbt det skiftar, ty för bara några år sedan var detta en utbildning där konkurrensen var mycket stark och där de studerande också hade särskilt goda förkunskaper när de trädde in i utbildningen. Problem med förkunskapskrav kan alltså uppkomma när en utbildning inte längre är — Nr 98 särskilt attraktiv. Då kommer personer med lägre poäng in på utbildningen, och i den situationen kan det visa sig att det inte räcker med enbart de formella förkunskaper som är fastställda för att man skall klara utbildningen på ett bra sätt. Det är vad som nu har inträffat på tandläkarlinjen. Studerande som inte har svenska som modersmål har naturligtvis större svårigheter än andra. Riksdagen har ju nyligen tagit ställning till en preparandutbildning för gäststuderande, flyktingoch invandrarstuderande. Jag hoppas att den skall ge just dessa studerande bättre förutsättningar att klara sina studier. Studerande med annat modersmål än svenska men med svensk gymnasieutbildning är ytterligare en kategori som kan ha problem i högskolestudierna. Detta med invandrare i andra generationen som studerar i högskolan är en ny situation för oss. Tillträdesutredningen arbetar med dessa frågor litet mer övergripande, och det är alldeles klart att denna utredning också måste beakta invandrarnas situation. Utredningen skall lämna sitt betänkande till hösten, så det är inte fråga om någon lång väntan. Dessutom tycker jag att man i en sådan här situation bör se över de särskilda förkunskapskraven, och det är en direkt uppgift för UHÄ, som i så fall har möjlighet att agera något snabbare än vad vi kan göra när det gäller att ta upp saker och ting för riksdagsbeslut.
Herr talman! Det är riktigt att det är mycket som skiftar ganska snabbt när det gäller tandläkarutbildningen — också de förkunskaper som de studerande har. En annan sak där bedömningarna förändras och som har att göra med den här frågan är ju om vi får en tandläkarbrist i framtiden eller inte. Vi har väl från ganska många partiers sida trott att den nuvarande ramen på 260 platser kanske är något för vid, men vi har ändå stannat för att acceptera den. Situationen är i dag bekymmersam när det gäller arbetslöshet för vissa tandläkare. Men om man inte genomför planerna och utbildar de personer som man har kapacitet för kan situationen bli en helt annan. Jag vågar påstå att det var flera ledamöter i utbildningsutskottet som blev mycket överraskade över den prognos som man gav på Karolinska institutet vid vårt besök där. Man sade ungefär så här: Om vi inte kan godkänna dem som vi antagit till utbildning och om antalet studieavbrott fortsätter att vara lika stort, kan det mycket väl bli så, att vi får en brist på tandläkare redan på 1990-talet i stället för den arbetslöshet som i dag råder bland tandläkarna skulle det alltså ganska snart kunna bli en brist på tandläkare. Det säger sig ju självt att om det finns 260 utbildningsplatser och kanske bara 150 studenter utbildas — beroende på studieavbrott, som i sin tur beror på bristfälliga språkkunskaper — kan man hamna i nämnda situation. Det är en väldigt viktig aspekt i detta sammanhang. Vad jag hakade upp mig på i utbildningsministerns svar var den sista meningen: ”Tillträdesutredningens förslag bör dock avvaktas innan några åtgärder vidtas.” Det tycker jag inte är försvarbart. Tillträdesutredningens förslag kommer alltså att läggas fram till hösten, om det nu inte blir någon 49 försening. Sedan blir det remissbehandlning av ärendet, vilken tar sin tid. Därefter skall den sittande regeringen — vilken färg den nu än har — bestämma sig för om en proposition skall läggas fram eller inte. Om en proposition presenteras för riksdagen, skall ju sedan ett riksdagsbeslut fattas. Sedan skall det riksdagsbeslutet omsättas i praktiken — i form av bestämmelser, förordningar etc. Frågan är: Hur lång tid kommer det att ta innan ett sådant här beslut får genomslag i praktiken? Såvitt jag förstår kommer det att ta år innan så sker. Det innebär att man under tiden, om ingenting händer, kommer att fortsätta att ta in en mängd utländska studenter, av vilka många inte har en chans att klara utbildningen helt enkelt därför att de saknar kunskaper i svenska och engelska. Jag vet inte om utbildningsministern har träffat några lärare på Karolinska institutet. Det är möjligt att hon har det. Jag noterar dock att utbildningsministern förstår att det här är ett problem. Många av lärarna på Karolinska institutet är rätt så förtvivlade över situationen. Det är nämligen i dag i många fall svårt att bedriva en meningsfull undervisning. Så långt har det faktiskt gått. Jag menar således att situationen är extraordinär och att åtgärder därför bör vidtas betydligt snabbare och med stor bestämdhet. Det kan inte vara omöjligt att sätta in åtgärder innan resultatet av den sittande utredningens arbete föreligger. Jag noterar ändå en liten öppning i utbildningsministerns senaste inlägg. Det skulle alltså finnas en möjlighet att göra någonting nu, innan tillträdesutredningens förslag föreligger. Jag tar fasta på utbildningsministerns uttalande och hoppas att hon frångår sin ståndpunkt i interpellationssvaret, nämligen att ingenting kan göras innan tillträdesutredningen lagt fram sitt förslag. Om utbildningsministern ändrar uppfattning på den punkten, bör det vara möjligt att snabbt och kraftfullt vidta åtgärder.
Herr talman! Vi känner tydligen båda två oro över situationen. Åtgärder måste alltså snabbt vidtas. Men frågan är vilken typ av åtgärder det är som behövs. Vad jag ville säga i mitt interpellationssvar var att det inte är åtgärder från regering och riksdag som behövs i den här akuta situationen, utan det viktiga är det arbete som pågår inom högskolorna och högskolemyndigheterna och som snabbare kan leda till resultat. Men det allra viktigaste i detta sammanhang tror jag är att vi får en nyanserad diskussion om tandläkarnas arbetsmarknadssituation framöver. Det är ju på den punkten som ungdomarna alltid reagerar. Som det nu är söker alltför få till tandläkarutbildningen. Det stora problemet i dag är alltså att rekryteringen är så svag och att således många med ganska svaga förkunskaper kommer in på utbildningen.
Herr talman! På två punkter håller jag med utbildningsministern. För det första är det bra om vi får en nyanserad diskussion om arbetsmarknadssituationen för tandläkare. Jag har försökt att bidra till en sådan nyanserad diskussion genom debatten här i dag. För det andra är vi överens om = Nr 98 problemets allvar. Men vi är uppenbarligen inte överens om hur snabbt : z : RS 2 SEN Fredagen den åtgärder skall sättas in. Jag tycker att utbildningsministern vid nästa 15 mars 1985 överläggning med UHÄ:s ledning skall ta upp detta spörsmål och förutsätthingslöst ställa följande frågor: Kan vi inte vidta åtgärder snabbare? Kan vi Om åtgärder för att inte hjälpas åt, så att man slipper att i efterhand avsätta oerhört stora resurser AR é RE : komma till rätta för att, t.ex. parallellt med utbildningen i Umeå, lära studenterna svenska i Å i å SN med teknikerbrisoch engelska? Går det inte att snabbt få till stånd en förutbildning, och kan jen man inte vidta åtgärder som något ligger vid sidan av de fasta bestämmelser som redan finns? Om utbildningsministern lägger fram ett förslag i den riktningen inför riksdagen, lovar jag att utbildningsministern kommer att få folkpartiets stöd.
Herr talman! Jag kan visst lova Jörgen Ullenhag att när jag nästa gång träffar UHÄ-ledningen skall jag fråga exakt vad som sker. Då tror jag att jag får svaret att diverse åtgärder redan är på gång. För att visa handlingskraft räckr det nämligen inte för utbildningsministern eller för riksdagen att bara trycka på en knapp. Jag tror högskolemyndigheterna om att ha den här frågan under uppsikt — det som går att göra snabbt, det kommer också att ske.
Herr talman! Jag vet att det inte är så enkelt som att bara trycka på en knapp, men jag vet också att utbildningsministern i kraft av sitt ämbete har utomordentligt goda möjligheter att ta upp den här frågan och ta initiativ och även föreslå att det tas beslut i riksdagen som rättar till en situation som inte är bra. Den möjligheten tycker jag att utbildningsministern skall använda sig av i stället för att säga att några åtgärder inte skall vidtas innan en statlig utredning lagt fram sina förslag. Det var egentligen detta som var min poäng.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att komma till rätta med teknikerbristen. Man måste i detta sammanhang skilja mellan den akuta bristsituation som i dag föreligger inom vissa tekniska områden och behovet av tekniker på något längre sikt. Den akuta situationen inger anledning till oro. Den innebär bl.a. problem för de tekniska högskolorna att rekrytera och behålla kvalificerade forskarstuderande och lärare. Jag har haft flera kontakter om detta med de berörda högskoleledningarna, och jag hoppas att dessa skall ge underlag för åtgärder. 51 komma till rätta med teknikerbristen Jag har också noterat ett positivt intresse från näringslivets sida att bidra till att komma till rätta med de akuta problemen. Jag tar fasta på detta intresse och kommer att ta initiativ till fortsatta överläggningar med näringslivets organisationer. När det gäller det långsiktiga behovet saknas i stort sett mera heltäckande prognoser. Regeringen uppdrog i december 1984 åt Ingenjörsvetenskapsakademien att kartlägga behovet av åtgärder för att säkerställa tillgången på kvalificerade tekniker och att utreda om företagens ökade personalefterfrågan är ett uttryck för en permanent förändring eller om den är av mer konjunkturbetingad natur. IVA kommer vidare att undersöka vilka krav och vilka kompetenser som företagen kan förutse liksom behovet av ingenjörer och tekniker på olika nivåer. Här kan också nämnas att jag räknar med att universitetsoch högskoleämbetet i sin nästa anslagsframställning skall redovisa ett mera planmässigt underlag för beslut om dimensioneringen av olika typer av civilingenjörsutbildning. Den ingenjörsoch teknikerbrist vi upplever i dag går — såvitt gäller högskoleutbildad personal — till en del tillbaka på de nedskärningar i utbildningskapaciteten som genomfördes för fyra fem år sedan. Därefter har utbildningskapaciteten ökat kraftigt. Sedan budgetåret 1981/82 har således gymnasieskolans fyraåriga tekniska linje fått ca 1 000 nya platser, en ökning med 10 96, civilingenjörsutbildningen ca 650, en ökning med 20 I, matematisk-naturvetenskaplig högskoleutbildning ca 300, en ökning med 30 96, och lokala högskolelinjer inom den tekniska sektorn närmare 700 nya platser, vilket är mer än en tredubbling. Härtill kommer att driftspersonalutbildning och yrkesteknisk högskoleutbildning har ökat sin kapacitet med ca 20 90 vardera. Nuvarande regering har gjort en kraftig satsning på teknisk utbildning. I årets budgetproposition föreslår jag en ytterligare utbyggnad vad gäller både ingenjörsutbildning och annan teknikerutbildning. Man måste dock hålla i minnet att det tar uppemot fem år att utbilda en civilingenjör och många år att utbilda en tekniker av annat slag. Det tar således tid innan en ökad utbildningskapacitet får genomslag på arbetsmarknaden. Det finns självfallet också bara begränsade möjligheter att inom det reguljära prognosoch planeringsarbetets ram i tid förutse så markanta ökningar av behovet av utbildade som det vi nu upplever. Det är också ett problem att alltför många avbryter sin tekniska utbildning i förtid, både i gymnasieskolan och i högskolan. Framför allt är den relativt låga genomströmningen i civilingenjörsutbildningen oroande. Det pågår för närvarande ett arbete inom UHÄ med åtgärder för att komma till rätta med detta problem. I det sammanhanget är både utbildningsinnehåll, studieuppläggning och tillträdesregler sådana faktorer som måste beaktas. Jag vill här också rikta uppmärksamheten på den outnyttjade begåvningsreserv som kvinnor utgör. Regeringen har bl.a. startat en kampanj för att rekrytera kvinnor till industrin och till tekniska yrken. I den nyligen framlagda propositionen om kvinnornas villkor på arbetsmarknaden föreslår regeringen åtgärder bl.a. för att öka rekryteringen av kvinnor till tekniska utbildningar. Slutligen vill jag peka på att fortbildning och vidareutbildning av redan - Nr 98 yrkesverksamma är en snabb väg att höja kompetensen i industrin. Jag Fredagen den hoppas också att satsningar på fortbildning skall underlättas väsentligt 15 mars 1985 genom riksdagens nyligen fattade beslut om förnyelsefonder. Jag räknar med att inom kort kunna presentera en proposition om frågor som gäller hur det Om åtgärder för att offentliga utbildningsväsendets resurser skall kunna utnyttjas för uppdragskomma tillrätta utbildning för bl.a. industrins behov. med teknikerbristen
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på även denna interpellation. På många sätt tycker jag att det var ett bättre svar än svaret på min förra interpellation, eftersom utbildningsministern tar upp ett antal förslag på ett betydligt mer offensivt sätt. Historiskt sett har industrin i vårt land drabbats av en utdragen teknikerbrist vid några tillfällen under 1900-talet. Det skedde vid seklets inledning, men också under 1950 och 1960-talen. Slutligen har vi den teknikerbrist som har uppmärksammats i mitten på 1980-talet. Dagens teknikerbrist är på många sätt mycket oroande. Visserligen fattas en del uppgifter som kan ge en ordentlig prognos, men det finns ändå så mycket att ta på att man kan bilda sig det omdöme jag nyss gjorde. I höstas gav Civilingenjörsförbundet SIFO i uppdrag att undersöka teknikerbehovet i industrin under de närmaste åren. 350 företag, med sammanlagt 235 000 anställda, fick svara på frågor om vilka tekniker de trodde sig vara i behov av i framtiden. Datateknikerna och elektronikingenjörerna var de klart mest populära ingenjörerna bland de 14 olika utbildningsinriktningar som finns i dag vid de tekniska högskolorna. 1983 utexaminerades 353 elektroteknikingenjörer i vårt land. SIFO-undersökningen redovisade att industrin hade ett nyanställningsbehov på 940 elektronikingenjörer under 1984. Det var alltså tre gånger så många som de som gick ut från de tekniska högskolorna. I början av det här året presenterade Industriförbundet, Verkstadsföreningen och Svenska arbetsgivareföreningen en skrift som heter Var finns teknikerna för svensk industri? Där konstaterades, att teknikerbristen hittills har varit koncentrerad främst till verkstadsoch kemiindustrierna, medan bristen inom övriga delar av tillverkningsindustrin ännu ej nått lika uppseendeväckande proportioner. Bristen var, sade man, omkring 30 96 eller mera i verkstadsindustrins fem huvudbranscher under senare delen av 1984. Särskilt alarmerande tal — 80-90 2 — rapporterades från elektrooch transportmedelsindustrierna. Det förutspås att om konjunkturuppgången också hinner påverka investeringarna ordentligt, så kommer även maskinindustrins teknikerbrist att nå alarmerande tal. Uppgifter från statistiska centralbyråns prognosinstitut understryker de här slutsatserna. SCB:s arbetskraftsbarometer avslöjar markanta efterfrågeöverskott för civilingenjörer inom de teknikområden jag just nämnt samt också brist på gymnasieingenjörer med praktik och maskineller elektroteknisk utbildning. Ibland tillbakavisar man industrins oro för teknikerbristen och säger att också andra industriländer har samma problem och präglas av 53 komma till rätta med teknikerbristen liknande brister. Men, då måste man, herr talman, komma ihåg att Sverige är ett tämligen unikt land i sin industriella specialisering på kunskapsintensiv och teknikertät industri. Den svenska nettoexporten är omfattande från de särskilt teknikerintensiva branscherna. Det bör också slås fast, att Sverige under en lång följd av år måste få till stånd en tillräcklig expansion inom de konkurrenskraftiga delarna av industrin. Det är då det blir möjligt att varaktigt lösa de externa balansproblemen och börja återbetala utlandsskulden. Detta betyder sammantaget att Sveriges industri har blivit och framför allt framöver kommer att vara internationellt sett mycket känslig för just teknikertillgången. I rapporten Var finns teknikerna för svensk industri? konstateras, att en svår och långvarig teknikerbrist kan komma att tvinga en rad företag att förlägga sina ingenjörstäta aktiviteter utomlands. Det skulle, säger man, i slutändan kunna försvaga Sveriges förvärvade komparativa fördelar på högteknologisk produktion även om de svenska företagen med en sådan utflyttning lyckas spara sin konkurrenskraft. I svaret till mig framgår det klart att utbildningsministern ser allvarligt på teknikerbristen. Jag vill gärna göra det erkännandet. Hon pekar på några åtgärder som behöver vidtas. Den låga genomströmningen i civilingenjörsutbildningen är oroande, säger hon, och hänvisar till det arbete som pågår inom UHÄ för att man skall komma till rätta med det problemet. Jag vill på den punkten fråga utbildningsministern när man kan påräkna resultat av det arbete som pågår inom UHÄ. Med andra ord: När kan man få konkreta åtgärder till stånd för att förbättra genomströmningen? Lena Hjelm-Wallén hänvisar också till att det inom kort kommer en proposition i frågor som gäller hur det offentliga utbildningsväsendets resurser skall kunna utnyttjas för uppdragsutbildning för bl.a. industrins behov. Den proposition som åsyftas är, såvitt jag förstår, den om vissa frågor om uppdragsutbildning, som tidigare har anmälts riksdagen. Nyheten nu är att i den propositionen kommer att behandlas uppdragsutbildning just för industrins behov, som ju har direkt relevans för den teknikerbrist vi diskuterar i dag. På denna punkt vill jag fråga utbildningsministern: Kan man räkna med att propositionen föreläggs riksdagen i nästa vecka, som tidigare har aviserats? Jag vill också fråga utbildningsministern om de kontakter som hon har haft med de berörda högskoleledningarna i syfte att rekrytera och behålla kvalificerade forskarstuderande och lärare. Hon säger i sitt svar att hon hoppas att dessa kontakter skall ge underlag för åtgärder. Jag vet inte om utbildningsministern har studerat de konkreta förslag till åtgärder som läggs fram i den rapport jag tidigare har uppehållit mig vid. Om inte tycker jag hon skall göra det mycket noga. I rapporten föreslås nämligen dels snabbverkande åtgärder för att man skall komma till rätta med teknikerbristen, dels åtgärder med effekt på längre sikt. Det föreslås i den rapporten att informationen till högstadielärarna om naturvetenskapliga och tekniska studier skall förbättras och att riktad information skall ske, särskilt till flickorna. Det är ett gammalt folkpartiöns kemål, som vi har framfört i motioner gång på gång och som det finns all Nr 98 anledning att instämma i. Med glädje ser jag att utbildningsministern också i ; ES - Fredagen den sitt svar tar upp den frågan. Vi har uppenbarligen samma grundsyn på den 15 mars 1985 punkten. Från folkpartiets sida har vi också tjatat år efter år om angelägenheten av Om åtgärder för att att införa ett system med riktade betyg. Vi har varit det enda parti som har komrma tillrätta gjort det konsekvent, Den punkten tas också upp i näringsliysrapporten:; med teknikerbris Inför ett nytt antagningssystem, säger man där, med viktning av betyg i sökta nr linjers karaktärsämnen. Det slås också med kraft fast att man bör underlätta för yrkesverksamma civilingenjörer att forskarstudera. Man pekar på att en lösning kan vara att tillämpa det danska stipendiesystemet ”erhvervsforskeruddannelse”, som hanteras av den danska motsvarigheten till Ingenjörsvetenskapsakademien. Det som nu nämnts är snabbverkande åtgärder. När det gäller åtgärder med effekt på längre sikt föreslås att insatserna skall ökas för att nya och redan yrkesverksamma lågoch mellanstadielärare samt syo-konsulenter skall få en bättre egen kompetens inom det naturvetenskapliga och tekniska området. Det föreslås också ett kursrelaterat betygssystem på grundskolans högstadium och gymnasieskolan samt väl definierade krav på förkunskaper när det gäller högre utbildning. Jag instämmer också i det förslaget. Även på den punkten gäller det sådant som folkpartiet tidigare har tagit upp i sina partimotioner. Eftersom utbildningsministern säger sig ha noterat ett positivt intresse från näringslivets sida vad gäller de här frågorna vill jag nu fråga om hennes inställning till de konkreta förslag som förts fram i näringslivsrapporten Var finns teknikerna för svensk industri? — Några av de förslagen har jag själv kommenterat och också instämt i.

Herr talman! Jag kommer från vårt lands mest genomindustrialiserade län, Västmanland, och kommer därför att anföra en del synpunkter som har att göra med situationen i just mitt län, och då närmast Västerås, och i det företag som dominerar sysselsättningen i Västerås. Det gäller ASEA. ASEA brottas i dag med mycket stora problem när det gäller tillgången på kvalificerade tekniker. Tillgången på välutbildad och kompetent personal är av avgörande betydelse för ett högteknologiskt företag som ASEA.

ASEA har i dag behov av att nyrekrytera flera hundra tekniker, som inte finns att tillgå. Därför har ASEA i Västerås och Ludvika satsat på en 55 komma till rätta med teknikerbristen omfattande egen högskoleutbildning för gymnasieingenjörer i linje med företagets politik att erbjuda möjligheter till kvalificerad vidareutbildning för företagets anställda. Ett annat motiv till den satsningen är den hårdnande konkurrensen om högskoleutbildade ingenjörer. För en fortsatt expansion inom högteknologiområden är det därför nödvändigt att vi i vårt land har ett utbildningsväsende som både kvantitativt och kvalitativt kan tillgodose industrins och övriga avnämares behov. Det här är en livsnerv för svensk industri under en lång följd av år framöver, om vi skall kunna klara oss i konkurrensen med de länder som vi närmast har att tävla med på det här området. Löser vi inte teknikerproblematiken på området kommer vi utan tvivel efter i konkurrensen. Efter interna genomgångar av hur profilen på högskoleutbildade ingenjörer bör se ut för att passa olika typer av arbetsuppgifter har ASEA beslutat satsa på flera olika interna utbildningar som ligger på högskolenivå utan att det är fråga om en komplett högskoleexamen. Ett exempel på ASEA:s kortare högskoleutbildning är den s.k. elektronikutmaningen. I höstas anställde ASEA ett tjugofemtal gymnasieingenjörer, som nu genomgår en utbildning motsvarande ca 35 högskolepoäng. Utbildningen innehåller avsnitt som introduktion i elektronik, datorteknik, tillämpad elektronik, programmeringsspråk, programmeringsteknik och datorer i processdatorsystem. Utbildningen bedrivs under den första terminen på heltid, alltså under betald arbetstid — en kostnad som företaget står för — och under en andra termin på delad arbetstid och fritid. Det är självfallet i dag för tidigt att säga hur det här greppet kommer att lyckas, eftersom eleverna först helt nyligen, i och med termin 2, har börjat sitt egentliga arbete. Klart är emellertid att ASEA har kunnat rekrytera en grupp mycket studiemotiverade ingenjörer och att studieresultaten hittills har varit utomordentligt bra. Men ASEA:s elektronikutmaning är ett sätt att konkret försöka göra något åt bristen på kvalificerade tekniker inom det överhettade området elektronik och datateknik. Herr talman! Självfallet löses inte problemet med teknikerbristen enbart med insatser av de enskilda företagen. Samhället har och skall ha det yttersta ansvaret på det här området, och regeringen är den instans i vårt samhälle som vi kan avkräva en planering och ett ansvarstagande för tillgodoseende av behovet av en utbildning även på teknikerområdet. Jag skulle avslutningsvis vilja fråga utbildningsministern: Är det en tillfredsställande lösning att utbildningen på ett så viktigt område som det här gäller delvis åvilar de enskilda företagen? Jag skulle vilja få ett principuttalande från utbildningsministern i frågan om samhället inte måste eftersträva att — motsvarande vad som sker inom andra delar av utbildningssektorn — kunna tillgodose det behov som finns också vad gäller utbildning av tekniker.

Herr talman! Jag uppskattar mycket att vi kan föra den här ganska svåra debatten i ett resonerande tonläge. Jag tror inte att den på något sätt tjänar på att man försöker kasta skulden på den ena eller den andra, särskilt som det som vi ser som problem i dag är sådant som man för flera år sedan borde ha tagit sig an och försökt rätta till. Vi är alldeles överens om att Sverige är utomordentligt beroende av kvalificerade tekniker och yrkesarbetare och att utbildningsfrågorna därmed är av mycket stor betydelse för utvecklingen av vårt land som en framgångsrik industrination. Jag har mycket nära beröring med dessa frågor, inte minst i mitt hemlän, Västmanlands län, eftersom detta är det mest industrialiserade länet. I en situation där industrin kommer i gungning uppstår mycket stora problem för länet i dess helhet, inkl. alla dess orter. Vi har i dag en situation där tillgången på tekniker och även vad gäller en del yrkesarbetargrupper inte är tillräcklig. Det gäller då att vidta en mängd kortsiktiga åtgärder, och det är i det sammanhanget som jag nämner de kontakter som vi har. Vi upprätthåller fortlöpande kontakter med högskoleledningarna och på många olika sätt med näringslivet, bl.a. med de centrala näringslivsorganisationerna och direkt med företag. I de diskussionerna kommer det naturligtvis upp en mängd frågor, ibland ganska okonventionella lösningar, och vi prövar dessa lösningar så skyndsamt som vi kan. Den näringslivsrapport som lämnades för en tid sedan och som är ett ganska genomarbetat dokument innehåller många förslag som det finns anledning att ta fasta på, och det har jag också gjort klart för dem som har arbetat fram denna rapport. Men även där finns frågor både på lång och på kort sikt. Som ett exempel på frågor på lång sikt kan jag nämna det som Jörgen Ullenhag sade om att det gäller att redan hos de mycket unga, hos grundskoleeleverna, skapa en förståelse för behovet av teknik och naturvetenskap. I det sammanhanget är lärarutbildningen av mycket stor betydelse. Jag lade för ett par veckor sedan fram en lärarutbildningsproposition, där vi föreslår en förstärkning av lärarutbildningen i teknik och naturvetenskap för dessa viktiga år som motsvarar dagens lågoch mellanstadium. På Jörgen Ullenhags mer direkta fråga om tidpunkter vill jag svara att när det gäller det arbete som pågår inom UHÄ i syfte att få fram studerande till examina — den s.k. genomströmningen — beräknar vi att det arbetet med alla dess övriga komponenter skall kunna redovisas i anslagsframställningen i augusti och alltså ingå i budgetarbetet i höst. Det är alldeles självklart att teknikutbildningen är en fråga som kommer att bli enormt väsentlig i höstens budgetarbete. Propositionen om uppdragsutbildning kommer att läggas fram i mars, såsom utlovats. Den är ju strategiskt viktig, eftersom det handlar om behovet av fortbildning och vidareutbildning. Jag vill här gärna ta upp den principfråga som Hugo Bergdahl berörde: Vad skall samhället svara för, och vad skall näringslivet svara för? Vi kommer att försöka klargöra det i denna proposition. En allmän tumregel är att samhället skall svara för grundutbildningen upp till en viss yrkeskompetens. Sedan kan man också tänka sig att samhället skall stå för en viss påbyggnadsutbildning av mer allmänt slag. Däremot kommer det alltid att finnas ett stort behov av fortbildning och vidareutbildning inom företagen, alltså en företagsintern personalutbildning. Jag tycker att även sådan utbildning skulle kunna förläggas till komma till rätta med teknikerbristen samhällets utbildningsinstitutioner. Det är därför som jag vill lägga fram en proposition särskilt om uppdragsutbildning. Sådan utbildning skall alltså kunna förläggas till dessa institutioner, men företagen skall då betala för den. Jag tycker att det går att leva efter den principen. Det är så tydligt att samhället —i form av utbildningsmyndigheterna — och näringslivet behöver gå hand i hand för att ordna den bästa utbildningssituationen så att vi skall få tekniker grundutbildade och sedan vidareutbildade och fortbildade. Jag tror att vi därvid kan se fram mot ett gott samarbete.

Herr talman! Jag instämmer med utbildningsministern i att det är bra att vi för denna debatt i ett resonerande tonläge. Det här är inga lätta saker. I många stycken har vi också från de politiska partierna här i riksdagen varit överens både om riktiga bedömningar och om felbedömningar. Det har rått stor enighet om de dimensioneringsbeslut som har fattats här i riksdagen i fråga om teknikerutbildningen. Vi kan väl också säga att man på näringslivshåll inte alltid har sett de här frågornai tid. Där liksom hos de poltiska pariterna har kunnat noteras en viss yrvakenhet inför de väldiga behov som finns i dag. Det är alltså mycket svårt att göra korrekta prognoser. När det gäller lärarutbildningspropositionen kommer utbildningsministern att få folkpartiets stöd för den förstärkning som föreslås beträffande kvaliteten för lågoch mellanstadielärarna. Däremot är vi kritiska till förslaget om högstadielärarutbildningen. Det kommer Linnea Hörlén strax att uppehålla sig vid något mer i samband med den debatt som kommer att äga rum om kvaliteten på elevernas kunskaper i matematik. Jag tror att det är oerhört viktigt, herr talman, att vi alla, oavsett partipolitisk hemvist, försöker tänka i litet nya banor och kanske också ta fasta på litet udda förslag som läggs fram. Det har i debatten föreslagits att mani framtiden skulle satsa ganska mycket på någon form av återkommande utbildning för tekniker och ingenjörer. Man har från industrins sida sagt att för många av de ingenjörer som anställs blir baskunskaperna snabbt föråldrade när det gäller matematik, fysik, kemi och andra ämnen. Utvecklingen går så oerhört snabbt. Det gör att man bör överväga att kanske också i högskolans regi satsa på en ny form av utbildning, som innebär att de studerande kan komma in i utbildningen under en termin eller kanske någon längre tid efter det att de har varit ute i yrkeslivet under ett antal år. Det vore någonting ganska nytt om detta skedde i en något större skala. Jag tycker att det finns skäl för oss att fundera på de förslag som kommit fram i detta avseende. Teknikerbristen hänger också samman med kvaliteten på teknikerutbildningen. UHÄ har föreslagit att man skall öka de kvalitativa insatserna inom civilingenjörsutbildningen. Vi har följt upp det förslaget i folkpartimotionen, och förhoppningsvis kommer också socialdemokraterna att ställa upp på det kravet. Man bör också föra en diskussion om utbildningstidens längd. Det har föreslagits en förlängning av civilingenjörsutbildningen. Det är också ett — Nr 98 förslag som har mycket som talar för sig. ES : E Ez j Fredagen den Sammantaget tror jag alltså att det finns anledning att i framtiden öka 15 mars 1985 satsningen på teknikerutbildningens kvalitet och självfallet även på dimen SONEnINEET . : Om åtgärder för att Då uppkommer ett nytt bekymmer, som vi har redan i dag, och det är hur kommatillrätta vi skall kunna behålla duktiga och framstående lärare och forskare inom med teknikerbris. högskolan i den konkurrenssituation som vi i dag har när det gäller R teknikerna. De tekniska högskolorna klagar över att många av de duktiga forskarna och lärarna får erbjudanden från näringslivet som är av sådan karaktär att de inte tackar nej till dem. Därför bör man fortsätta diskussionen och lägga fram förslag om en mer differentierad lönesättning, där det första steget har tagits genom marknadslönetilläggen. Jag tror att det är nödvändigt om vi skall kunna klara av att ge en bra högskoleoch universitetsutbildning till teknikerna under 1980 och 1990-talen.
Herr talman! Självfallet är det någonting av en desperat åtgärd som i detta fall ASEA vidtar för att trygga tillgången på tekniker, något som är helt nödvändigt om företaget skall kunna fullgöra de affärsavtal som man har träffat med köpare av företagets varor. Det är helt nödvändigt om företaget skall kunna fullgöra de leveranser som man kommit överens om. Men denna utbildning är givetvis i mycket stor omfattning inriktad på att tillgodose behoven just inom detta företag. Det är givetvis jättebra att i detta fall ASEA har gjort dessa insatser och åtagit sig planeringen och ansvaret — inte minst det ekonomiska — för att utbilda denna personal. Men man måste ändå göra det konstaterandet att det handlar om en utbildning som i hög grad är inriktad för det egna företagets behov. När det gäller den egna personalen är det självklart att företagen i framtiden själva tar på sig ett stort ansvar för vidareutbildningen och att den utbildningen sker i nära samarbete med samhällets utbildningsanstalter och med tillvaratagande av de resurser som finns på detta område. Sedan tror jag att utbildningsministern och jag är helt överens när det gäller den högre utbildningen — jag tänker på civilingenjörsutbildningen. I det fallet har samhället givetvis det helt dominerande ansvaret, och givetvis måste det vara så även i framtiden. Det som hänt när det gäller ASEA beror på att det uppstått en situation som man vill lösa genom egna insatser inom företagets ram. Det är bra, men jag tror att det är nödvändigt att man så långt det är möjligt försöker undvika att företagen alltför mycket själva styr utvecklingen på detta område. höja skolelevernas kunskapsstandard
Herr talman! Linnea Hörlén har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtagas för att höja kunskapsstandarden bland elever i den svenska skolan. Bakgrunden till frågan är en internationell undersökning av elevers matematikkunskaper som genomförts av International Association for the Evaluation of Educational Achievement . Vissa uppgifter ur denna undersökning - som ännu inte är formellt presenterad — tyder på att svenska elever i årskurs 7 år 1980 låg dåligt till i vissa moment i matematik jämfört med elever i de flesta andra länder. Det gäller framför allt aritmetik och algebra. I bl.a. geometri är läget däremot inte alarmerande. På gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska linjer ligger de svenska eleverna bra till. Den svenska delen av undersökningen redovisades redan 1983 och väckte då ingen större debatt. Denna redovisning jämförde också resultaten med motsvarande resultat 1964. Resultaten från de båda åren låg i stort sett på samma nivå. Om man jämför årskurs 7 och gymnasieresultaten tycks det vara så att de bästa eleverna i Sverige ligger bra till också vid en internationell jämförelse. Problemet förefaller i stället i första hand vara de svagare eleverna. De resultat som nu presenteras är fem år gamla. Sedan 1980 har åtskilliga åtgärder vidtagits som bör ha förbättrat situationen för matematikundervisningen. Den viktigaste åtgärden är den nya läroplanen — Lgr 80 — som lyfter fram behovet av förstärkta baskunskaper i bl.a. matematik. Dessutom har fortbildningen av lärare samt läromedlen förändrats i en riktning som torde ha förbättrat matematikkunskaperna i grundskolan. I förra veckan presenterade regeringen en proposition med förslag till en förändrad lärarutbildning. I propositionen föreslås en kraftigt utökad undervisning i matematik för lärarna på lågoch mellanstadiet — dvs. de stadier där orsakerna till de dåliga resultaten i årskurs 7 i första hand måste sökas. Matematikkunskaper är av grundläggande betydelse bl.a. för vidare studier. Alla signaler som tyder på brister i elevernas matematikkunskaper måste tas på djupt allvar. Vi får därför inte slå oss till ro med de åtgärder som redan vidtagits. Jag kommer inom kort att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att analysera orsakerna till bristerna i matematikkunskaperna i grundskolan och för att föreslå eventuella ytterligare åtgärder. I gruppen skall ingå företrädare för skolan, lärarutbildningen och ämnet matematik inom högskolan.

Herr talman! Jag tycker visst att dessa frågor är relevanta att ställa. Flera av dem har också statsrådet Göransson behandlat i årets budgetproposition under rubriken En skola för alla. Sådana frågor i synnerhet vad gäller matematiken, som vi än så länge inte vidrört men som det kan finnas särskild anledning att titta på nu, när vi har fått denna redovisning från IEA undersökningen, skall vi be den speciella arbetsgruppen att ta upp. Jag skall inte uppehålla mig vid allmänna grundskolefrågor ytterligare annat än med en liten kommentar angående sexåringarna. Jag har den personliga åsikten att det är väldigt viktigt att vi använder tiden väl när det gäller att arbeta med grundläggande färdigheter för dessa barn. Men den frågan är mindre en fråga om hur det skall organiseras och om huvudmannaskapet för verksamheten än om att verkligen arbeta för att hitta former för att låta sexåringar skaffa sig kunskper på ett sätt som passar sexåringar. Det gäller att arbeta med kunskaper helt enkelt, och det tror jag också man kan göra i förskolan. En diskussion som bör föras efter IEA-undersökningens redovisning är hur det går för de svaga eleverna. Det är en fråga som vi i den socialdemokratiska regeringen har tagit upp och analyserat år efter år och försökt hitta olika lösningar på. Jag tror det viktigaste i detta sammanhang är en medvetenhet om problemen, så därför är det mycket viktigt att föra ut debatten om IEA-undersökningen. Det är viktigt att man blir medveten om hurdan situationen är och att vi måste anstränga oss mera vad gäller de elever som inte är så starka. Också de skall få den kunskap de har rätt till, framför allt baskunskaperna. I det arbetet tycker jag det är viktigt att stärka kompetensen hos de lärare som skall arbeta med elever på lågoch mellanstadiet. Det är också någonting viktigt i lärarutbildningspropositionen. Naturligtvis gäller detta även för lärare som skall arbeta med eleverna högre upp, men just IEA-undersökningen, som ju var utgångspunkten för den ställda frågan, behandlar elever som just kommit in i årskurs 7. De brister man där kan notera är alltså sådana brister som har uppstått på lågoch mellanstadiet. Man kan därför inte ta IEA-undersökningen som utgångspunkt för att säga att nu måste högstadielärarna allmänt ha ökade ämneskunskaper. Den åsikten kan man ha ändå, och jag respekterar den, men man kan inte använda IEA-undersökningen som grund för den. Håller vi fast vid att det är den svagare elevens situation vi skall uppmärksamma är det klart att lärarna måste ha ett gott ämneskunnande. Men väl så viktigt och kanske ännu mer väsentligt är den pedagogiska skickligheten och att vi får en stabil inlärningssituation omkring eleverna. Detta hoppas jag vi skall kunna föra nyanserade diskussioner om.

Herr talman! Jag vill komma med en enda kommentar: Jag tror att stabiliteten i undervisningssituationen är mycket betydelsefull för elever som har ganska svårt för sig i skolan. Då är det väsentligt att lärarna har en sådan utbildning att de kan fungera i ganska många ämnen i en klass — så att man inte splittrar situationen med väldigt många lärare omkring en och samma elev. Det är en sak som man måste tänka på när man utformar en lärarutbildning. För dessa elever tror jag att man särskilt skall tänka på att ämneskombinationerna organiseras, så att man får helhet och stabilitet. Det har jag försökt göra i lärarutbildningspropositionen.

Herr talman! Vi får som sagt återkomma till den debatten senare. Det är bra att vi är överens om att det här hela tiden behövs både-och: man behöver de gedigna ämneskunskaperna, men man behöver också ta stor hänsyn till behovet av den stabila undervisningssituationen och av den pedagogiska skickligheten. Man får sedan se hur långt man når — hur lång utbildningstid det kommer att handla om, hur många ämnen man kan kombinera, osv. Vi kan alltså återkomma till det senare.